Fru talman! Min uppfattning är att vi måste utnyttja alla de möjligheter till hushållning, inte minst på elsidan, som finns och att vi därvidlag måste anstränga oss. Därför skall vi ta vara på alla uppslag som kan ges i de förestå ende diskussionerna om den framtida energipolitiken, till vilka vi inbjudit riksdagens övriga partier. Det görs ju också en hel del, och vi har ett program som håller på att genomföras. Detta program har en rad huvudpunkter, och jag skall nämna några av dem. Det har tillsatts ett elanvändingsråd, som består av generaldirektörerna för de närmast berörda statliga myndigheterna. Vi har sett till att man har fått stöd till teknikupphandling av eleffektiva och elersättande produkter, processer och system.

Vi kommer inom kort att få en rapport om hur långt man har kommit i det här arbetet. Det görs en hel del. Det kan emellertid behövas ytterligare insatser. I den rapport som vi lämnade i torsdags föreslår vi också ökade insatser för hushållning.

Fru talman! Jag vill hävda att det har gjorts betydelsefulla och väsentliga insatser under 80-talet för att begränsa elanvändningen och energianvändningen i övrigt. Det är riktigt att elanvändningen har ökat. Samtidigt har dock — det får man inte glömma bort — oljeanvändningen minskat radikalt. Ur miljösynpunkt är det kanske det allra viktigaste. Koldioxidutsläppen har minskat med 36 90 mellan 1970 och 1988. Det är en väsentlig miljöinsats. Kärnkraftselen har haft stor betydelse för den omställningen. Det har gjorts många andra insatser — i industrin, bostadssektorn, hushållssektorn och den offentliga sektorn. Mera kan dock göras. Vi skall fortsätta i den riktningen. Om man inte tycker att man har fått gehör för sina synpunkter tidigare kanske det beror på att de har varit litet mera retoriska än verklighetsförankrade.

Fru talman! Ja, en stor fråga i den propositionen kommer att vara hur vi skall kunna bedriva en hushållningsverksamhet som t.ex. minskar behovet av elproduktion.

Fru talman! Jag anser att vi i de industrialiserade länderna över huvud taget måste bidra på vårt sätt för att också ge utvecklingsländerna möjlighet att delta i den energikonsumtion som är begränsad på det här klotet.

Fru talman! Vi skall naturligtvis medverka till en utveckling av de förnybara energislagen över huvud taget. Det tar dock sin tid. Vi är i Sverige inte så långt framme på detta område att vi kan erbjuda utvecklingsländerna någon produktionsform baserad på solen. Vi kan ju inte ens använda den själva, även om solen skulle lysa som i dag.

Herr talman! Justitieutskottets betänkande nr 27, som vi nu skall behandla, berör anslag till polisväsendet. I budgetpropositionen föreslås att polisväsendet tillförs i runda tal 8 miljarder kronor. Den fråga man måste ställa sig är om polisen får tillräckligt med resurser eller om den på grund av brist på resurser har svårt att fullgöra sin uppgift. Det är polisens 118 lokala polismyndigheter som utgör basen i polisväsendet. Totalt har de tillsammans 24 000 tjänster, varav 16 600 polistjänster. Från olika håll, inte minst från polisen själv, har hävdats att polisen som myndighet har svårigheter att fullgöra sina uppgifter. Bakgrunden till polisens problem är bl.a. den ständigt stigande brottsligheten. Under 1980-talet har antalet anmälda brott ökat med över 17 70 och är nu uppe i över 1 miljon. Om vi ser på enskilda brottstyper, visar det sig att brott mot liv och hälsa har ökat med 51 96 och egendomsbrott med 25 96. Alla bedömningar och all statistik pekar på en fortsatt konstant ökning av brottsligheten med 2-4 46 per år. Den s.k. uppklarningsprocenten ligger sedan många år på en oacceptabelt låg nivå och visar dessutom tecken på att ytterligare utvecklas negativt. Antalet inkomna ärenden på kriminalavdelningarna ökar på lång sikt samtidigt som balanserna av brott med kända gärningsmän i realiteten växer. I t.ex. Stockholm visar det sig att 90 20 av egendomsbrotten aldrig klaras upp. När det gäller trafikövervakningen har polisen gjort indragningar på grund av resursbrist. Effekten har blivit ett antal döda och skadade. Experter och trafikforskare menar att det finns ett samband mellan minskad trafikövervakning och ökat antal olyckor. Brottsligheten ökar, trafiken ökar och kraven i övrigt på polisen ökar. Men den fråga man måste ställa sig är: Löses dessa problem med mer pengar? I rapporten Polis 90 framhåller rikspolisstyrelsen att problemen inom myndigheten är av mer grundläggande natur än enbart en brist på pengar. Utöver rikspolisstyrelsens egen analys pekar åtskilliga brottforskare på att problemet med den svenska brottslighetens nivå inte i första hand löses genom fler poliser. Brottsnivån och det låga antalet uppklarade brott har väsentligt mer komplicerade orsaker än enbart antalet poliser. Mot bakgrund av den här genomgången har vi i folkpartiet inte väckt nå gon särskild motion om utökade resurser i form av pengar till polisen. Regeringen har aviserat att den nu i vår skall presentera en polisproposition. Förhoppningsvis kommer propositionen att ge den vägledning som nu behövs för polisen. I varje fall är det vår avsikt att då mera ingående diskutera polisens verksamhet. Till detta betänkande har vi enbart en reservation. Det är reservation nr 8 som handlar om trafikövervakningen. I reservationen pekar vi på det angelägna i att få till stånd en bättre efterlevnad av hastighetsreglerna. Vi efterlyser fler punktinsatser vid olika tider och på olika ställen. Vi menar också att polisen i större utsträckning måste uppträda synligt. Synlig polis ökar regelefterlevnaden och dämpar hastigheterna. Utskottet tillstyrkte förra året en försöksverksamhet med automatisk och dold hastighetsövervakning. Vi i folkpartiet motsatte oss detta bl.a. av rättssäkerhetsskäl. Verksamheten bygger i princip på att utredningen utförs som om strikt ansvar förelåg för bilägaren. Vi tycker inte att detta är en bra ordning. Vi vill i stället att polisen skall utveckla sin verksamhet kring synlighet. Mot den bakgrunden yrkar jag bifall till reservation nr 8.

Herr talman! Frågan om polisens resurser har under de senaste åren varit föremål för en livlig debatt. Alltsedan socialdemokraterna återkom till regeringsmakten 1982 har en successiv nedrustning av polisresurserna ägt rum. Detta har skett samtidigt som vi har haft en kraftig ökning av brottsligheten. Antagningen av nya aspiranter till polishögskolan, som utgör själva grunden för polisväsendets organisation, har minskat kraftigt under 1980-talet. Från att ha legat på 600-800 aspiranter per år under den borgerliga regeringsperioden 1976-1982 sjönk antagningssiffran för några år sedan så lågt, att den under två år t.o.m. var nere i 150. Den förda politiken har tillfogat polisorganisationen stora skador. Även om regeringen nu äntligen har insett att antalet aspiranter måste öka, får vi sannolikt dras med sviterna efter det här dumdristiga nedrustningsexperimentet under hela den resterande delen av detta århundrade. Det är visserligen väsentligt att kriminalpolitiken sträcker sig över en mängd olika fält såsom skola, socialtjänst, sjukvård, bostadspolitik och familjepolitik. Men tyngdpunkten i samhällets resursmässiga insatser måste ändå ligga på polisen, i syfte att fortlöpande garantera medborgarna att deras berättigade krav på säkerhet till liv och egendom uppfylls och att den allmänna ordningen upprätthålls. Den allmänna inriktningen av kriminalpolitiken måste vara att staten skall ha som en av sina främsta uppgifter att skydda medborgarna mot brott. Statens viktigaste verktyg för att kunna utföra den uppgiften är en effektiv polisorganisation. Om inte polisen har tillgång till tillräckliga resurser riskerar vi att få en utveckling som leder till att medborgarna tar till oacceptabla medel för att skydda sig eller tar lagen i egna händer för att beivra brottsligheten. Ett tecken på att polisens resurser är alltför underdimensionerade för att klara ett modernt och utvecklat samhälles krav på ordning och säkerhet är att såväl privata organisationer som företag och myndigheter har börjat ägna sig åt egen polisverksamhet eller begär att få göra det. Bevakningsföretagen har fått en allt större marknad. Sådana kriminalpolisuppgifter som polisen av resursskäl inte klarar av fullgörs i en växande omfattning av exempelvis de stora företagen själva eller av olika former av privata utredningsföretag. Många myndigheter, såsom exempelvis trafiksäkerhetsverket, vägverket och luftfartsverket, söker sig egna vägar när polisen inte anser sig kunna avdela tillräckliga resurser till uppgifter på dessa myndigheters sakområden. T.o.m. kommunerna överväger hur man skall kunna organisera och finansiera egna poliser. Enskilda medborgare, som har ekonomiska möjligheter, ”köper” egen säkerhet. Herr talman! Vi moderater tillstyrker att 800 nya polisaspiranter skall utbildas under det kommande budgetåret. Det skulle inte vara meningsfullt att fatta beslut om högre antagning, även om detta i och för sig skulle behövas, eftersom polishögskolan inte kan ta emot fler elever för närvarande. De aspiranter som vi nu beslutar om kommer ju inte heller att vara färdigutbildade förrän om tre år. Följaktligen måste man också vidta vissa åtgärder som ger omedelbar effekt. Moderata samlingspartiet föreslår därför att det vid sidan av den ökade aspirantutbildningen beslutas om nyanställning av 600 administrativa befattningshavare. Många av de uppgifter som i dag utförs av polismän är uppgifter som inte kräver den särskilda kompetens som följer med polisutbildningen, varför de likaväl kan utföras av administrativ personal. Genom att fler administrativa tjänstemän anställs kan alltså ett stort antal polismän frigöras för ren polistjänst. Regeringen har visserligen beslutat att polismyndigheterna under innevarande budgetår får ta i anspråk 150 milj.kr. av lönemedel för vakanta polistjänster för att förstärka den administrativa verksamheten. Men detta beslut innebär inte någon varaktig förstärkning av polisens resurser, eftersom beslutet bara avser det här budgetåret. Den ökning av antalet administrativa tjänster som vi moderater föreslår är däremot beständig. Vi vill alltså anställa 600 nya tjänstemän och avser att reservera pengar för dessa även i fortsättningen. Härigenom skapas också bättre möjligheter för polisen att planera sin verksamhet framöver. Frågan om polisens resurser är inte bara en fråga om personal. Det är också utomordentligt viktigt att polisen har tillgång till bra utrustning. Vi har under de senaste åren sett åtskilliga exempel på hur polismän hamnat i svårigheter på grund av att man haft föråldrad och utsliten materiel. Det har inträffat att viktiga polisiära insatser har måst avbrytas av den anledningen. Men det har också hänt att såväl polismän som misstänkta brottslingar fått allvarliga skador av samma skäl. Polisens pistoler är i många fall så dåliga att man måste avlossa en hel salva med skott för att skjutningen över huvud taget skall få någon effekt. Risken att allvarligt skada exempelvis en flyende brottsling är därmed betydligt större än om man haft ett effektivt vapen, som det varit tillräckligt att skjuta bara en gång med. Förtroendet för polisen ökar ju knappast heller när allmänheten ser hur polisen gång på gång hamnar på efterkälken på grund av sin dåliga utrustning. Den negativa inverkan detta har i psykosocialt hänseende för enskilda polismän är också betydande. Medan exempelvis de privata vaktbolagen har högsta klass på sin radioutrustning är våra poliser på många håll i landet tvungna att använda gamla och uttjänta apparater. Jag har själv sett exempel på detta. Vid ett besök som jag för en tid sedan gjorde i en stad i Blekinge såg jag hur en polisman som stod på den ena sidan av torget hade stora svårigheter att med hjälp av sin radio kommunicera med en polisman som stod på den andra sidan av torget. 50 meter längre bort stod en Securitasvakt och pratade med Växjö utan minsta problem. Herr talman! Frågan om en högre prioritering och bättre planering av polisens utrustning måste ägnas skärpt uppmärksamhet i det framtida budgetoch planeringsarbetet. När det gäller trafikövervakningen vill jag understryka vikten av att polisen i allt större utsträckning uppträder synligt. Detta har avgörande betydelse för att trafikanterna skall visa förståelse för polisens arbete och för att regelefterlevnaden skall öka. Utvecklingen under den senaste tiden har visat att den försöksverksamhet med automatisk och dold hastighetsövervakning som för närvarande genomförs inte är genomtänkt. De tveksamheter från rättssäkerhetssynpunkt som framfördes när frågan behandlades i utskottet förra året har fått ytterligare tyngd genom en rad referat av enskilda fall i pressen. Den pågående verksamheten bör avbrytas vid första lämpliga tillfälle, och frågan bör tas upp till förnyat övervägande i riksdagen. Jag skall också mycket kort säga någonting om frågan om passkontroll vid riksgränsen mot Norge. Man har där infört det system för kontroll av utomnordisk invandring vilket beskrivs i betänkandet. Vi moderater menar att den verksamheten genast bör avbrytas och att de resurser som finns för detta ändamål inom polisverket bör överföras till tullverket, eftersom det är bättre skickat för den här uppgiften. Jag yrkar bifall till reservationerna nr 2, 5, 8, 11 och 12.

Herr talman! Polisens resurser har under en lång tid varit otillräckliga. Det är framför allt personella resurser som saknas, men också materiella, vilket Jerry Martinger var inne på. Därför har denna fråga också ofta varit föremål för diskussion under en längre tid. I dag är svensk polis inne i en besvärlig situation, med personalbrist och stora ärendebalanser. Antalet poliser har under de senaste åren minskat numerärt sett. Antalet intagningar till polishögskolan har också under flera år varit alltför litet. Samtidigt har antalet avgångar från polisyrket ökat. Dessutom har brottsligheten ökat. Vi har fått uppgiften att antalet polisanmälda brott nu är uppe i en miljon per år. Sammantaget gör detta att vår polis står inför stora problem med att upprätthålla den ordning och den säkerhet som vi vill ha i vårt samhälle. Förvisso har nu intagningarna till polishögskolan ökat, men det tar tre år innan polisaspiranterna är färdigutbildade, så det kommer att vara en stor svacka under ytterligare några år innan det råder någorlunda balans mellan efterfrågan och tillgång på poliser. Antalet vakanser i Stockholm är stort. Men det gäller också på andra orter i vårt land. Många av dessa vakanser har uppkommit bl.a. genom delpensioneringar, tjänstledigheter och liknande. Dessa vakanser får inte utannonseras, och det gör att många tjänster i verkligheten står obemannade, trots att de är redovisade som besatta tjänster. Också antalet extra polismän som placeras ute i landet har minskat. I t.ex. mitt hemlän Värmland har man inte fått någon tilldelning av extra polismän under de senaste åren. Liknande förhållanden råder på många andra platser i vårt land. På grund av polisbristen i Stockholm har det kommenderats in ett icke ringa antal polismän från landsorten till Stockholm under våren och sommaren. Detta gör att förhållandena i landsortsdistrikten blir ytterst besvärliga under sommarmånaderna. Flera av de län som drabbats av kommenderingarna är själva turistlän och har det nog så bekymmersamt att klara av arbetet i de egna distrikten under semestertid. Frågan är därför om det är riktigt att kommendera in polismän ifrån andra distrikt, som ändå hitintills någorlunda har kunnat bemästra situationen, men som genom denna decimering kommer att få det mycket svårt att klara övervakningen. Det är inte ovanligt att det i de mindre distrikten finns bara en patrull att tillgå. Denna patrull har också oftast mycket stora områden att klara av olika ingripanden i. Jag har hört ifrån olika polisdistrikt att de ibland kommer att få svårt att få ihop personal till en enda patrull under den kommande sommaren. På detta vis flyttar man problemen från ett ställe till ett annat, vilket jag anser vara mycket tveksamt. Personalläget inom polisen har, som jag tidigare sade, varit besvärligt under många år, samtidigt som brottskurvan stigit. Arbetsbelastningen på den enskilde polismannen har varit stor. Detta i kombination med obekväma arbetstider och andra arbetsförhållanden har gjort att många poliser sökt sig andra arbeten. Förvisso har nu lönerna justerats, vilket kan komma att ha en positiv effekt. Det finns också andra åtgärder som är väsentliga att vidta, och det är de personalbefrämjande åtgärderna. Man bör också se över arbetets innehåll. Jag tror att det är bättre att vidta personalbefrämjande åtgärder för t.ex. polispersonalen i Stockholm, så att den stannar kvar där, än att kommendera in poliser från landsorten. Det kan ju vara sådana saker som bostäder, parkeringsplatser osv. som behövs och som gör att den känner större trivsel här i Stockholm. Från centerns sida vill vi anslå 5 milj.kr. för just personalbefrämjande åtgärder. Regeringens förslag att öka intagningen av aspiranter till 800 vid polishögskolan är bra, men det räcker inte. Stockholmsregionens behov av förstärkning motiverar att ytterligare aspiranter bör antas redan under innevarande budgetår. Vi vill från centerns sida därför redan under innevarande budgetår anslå medel för antagning av ytterligare 200 aspiranter. Om man vidtar denna åtgärd, slipper man kanske framdeles inkommenderingar av polismän från landsorten. En annan viktig satsning som kan ske omedelbart är att frigöra polisiär personal från en del administrativa uppgifter. Nya administrativa tjänster måste därför tillskapas även i distrikt där det inte finns några vakansmedel. För nästa budgetår vill vi anslå 10 milj.kr. ytterligare för detta ändamål. Också kampen mot narkotika måste intensifieras. Narkotikan är ett svårt samhällsproblem, som måste bekämpas i alla led — vid produktionen, vid gränserna och i brukaroch langarleden. Om man försvårar för gatulangaren, begränsas också möjligheterna att förse ungdomar och andra nybörjare med droger. Bekämpningen av narkotika måste med kraft ske även i prostitutionsgrupperna. Bland dessa finns många missbrukare, och här finns också de vanligaste spridningsvägarna för HIV-smitta. Det är därför viktigt att polisen får erforderliga resurser för att kunna förebygga, uppdaga och utreda narkotikabrott. Detta bör också kunna ske i ett nära samarbete mellan polisen och tullen. Herr talman! Slutligen vill jag något beröra trafikövervakningen. Vi vet att det behövs ytterligare insatser för att höja efterlevnaden av våra trafikregler. Det har därför, inte minst under de senaste dagarna, från trafiksäkerhetsverkets chef påtalats ett stort behov av fler trafikpoliser. Jag delar denna uppfattning att det behövs fler poliser i trafiken, men det skall då vara utbildade poliser och inte några korttidsutbildade bilprovare. Det är väsentligt att vi har fullt utbildade poliser som kan klara av alla förekommande uppgifter i trafiken. I övrigt får vi återkomma till polisfrågorna i samband med behandlingen av polispropositionen senare i år. Herr talman! Med stöd av vad jag anfört yrkar jag bifall till reservationerna 3, 6, 7 och 9.

Herr talman! Vid 1986/87 års riksmötes behandling av anslag till polisen fanns en motion av moderaterna om att inrätta en specialstyrka liknande den som nu föreslås. Utskottsmajoriteten ställde sig då inte bakom motionsförslaget utan förordade en förstärkning av befintliga piketstyrkor. Det är därför något missvisande när man nu i detta betänkande skriver att detta förslag nära ansluter till vad utskottet förordade i betänkande 1986/87:23 s. 20, eftersom huvudkravet att inrätta en central specialstyrka avstyrktes den gången. I det nu aktuella betänkandet finns en lång rad reservationer som pekar på brister och behov av ytterligare medel till polisen, t.ex. för trafikövervakning och för utbildning av fler poliser. Tre företrädare för de borgerliga partierna har nu varit uppe i talarstolen och förordat fler poliser. Dagligen dör människor ute på vägarna — dödsfall som kanske skulle kunna undvikas med fler trafikpoliser. Med fler kvarterspoliser skulle antalet brott i bostadsområden kanske minska och gatulangningen av narkotika försvåras. Detta är behov och hot som är verkliga och som kan mätas i statistik. De kan avhjälpas med satsningar på fler poliser i trafiken och i bostadsområden. Hotet om terrorism är inte på samma sätt påtagligt. Det har inte i det här landet krävt människoliv i samma utsträckning som de nyss uppräknade reella hoten dagligen gör. Dessutom finns det inget som talar för att ett fram tida terroristdåd utförs på ett ställe som gör det möjligt för en terroriststyrka i Stockholm att vara på plats i tid, eller att det utförs på ett sätt som passar för ett ingripande av en sådan styrka. Mordet på vår statsminister hade knappast kunnat förhindras med en specialstyrka. Kompetensen hos polispersonalen måste hela tiden vara hög, men det gäller polispersonal i hela landet. Det är ju inte bara i Stockholm som ett terroristdåd kan bli verklighet. De pengar som nu skall användas till att hålla en specialstyrka i särskild beredskap i Stockholm behövs bättre till andra arbetsuppgifter för polisen och till att hålla en viss beredskap ute i länen. Vi yrkar därför avslag på förslaget om en central specialstyrka. I detta betänkande behandlas även frågor om säkerhetspolisens verksamhet. Vpk och miljöpartiet tar i en gemensam reservation upp bl.a. personalkontrollen och den del av SÄPO:s registrering som rör personer som inte är misstänkta för brott. Vad beträffar personalkontrollen anser vi i vpk att det borde vara en grundläggande princip i en rättsstat att part i ett mål eller vid behandling av ett ärende vid domstol eller myndighet kan få del av beslutsunderlaget och möjlighet att yttra sig. 13§ i personkungörelsen om kommunikation med part innehåller sådana begränsningar att regeln i praktiken aldrig har tillämpats. Inte heller i samband med att personalkontroll ligger till grund för ett arbetsgivarbeslut i statlig tjänst förekommer kommunikation med part. I det privata näringslivet finns över huvud taget inte någon rätt till insyn. På den offentliga arbetsmarknaden sätts kommunikationsskyldigheten ur spel genom bestämmelserna i 14 kap. 5§ sekretesslagen, som innebär att kommunikationsskyldigheten får vika för intresset av att sekretessbelagd uppgift inte röjs. Detta har i praktiken inneburit att inga uppgifter lämnas ut. Vi anser att sekretessen i sådana ärenden bör utformas så att part och dennes ombud alltid skall ha rätt att ta del av hela beslutsunderlaget, och om det anses nödvändigt belägga detta med tystnadsplikt. Behöver vi verkligen allt detta hemlighetsmakeri som uppenbarligen finns inom SÄPO? Om t.ex. SÄPO finner att jag är utsatt för hot och därför registrerar mig, vill jag naturligtvis veta det. Jag vill även ta del av det som har skrivits om mig. Detsamma gäller om jag registrerats på grund av partipolitisk tillhörighet. Jag träffade i måndags en socialdemokrat i Sundsvall som berättade att SÄPO-tjänstemannen där alltid fotograferar personer i socialdemokraternas förstamajtåg. Vi känner väl till att vpk:s demonstrationståg ständigt fotograferas, men det var första gången som jag hörde direkt av en socialdemokrat att deras tåg fotograferas. Med den vetskap som vi i dag har genom Carl Lidboms granskning av SÄPO över vad man kan hitta i SÄPO:s register är det väl befogat att det tillsätts en kommission. Även detta har vi med som ett krav i vår reservation. Denna kommission skall gå igenom och gallra i SÄPO:s register, och den skall bestå av representanter från alla riksdagspartier. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till reservationerna 1 och 4 och i övrigt till utskottets hemställan i betänkandet.
Herr talman! Berith Eriksson måste ha lyssnat dåligt till vad jag sade. Jag krävde faktiskt inte flera poliser, utan jag konstaterade i stället att vi väntar på den polisproposition som regeringen skall lägga fram. Enligt polisen finns det grundläggande problem inom den egna organisationen som behöver ses över. Polisforskningen pekar rent allmänt på att det kanske inte behövs fler poliser för att lösa de brott som inte går att lösa i dagens läge. För övrigt är det knappast någon idé att i dag inrätta fler polistjänster, eftersom det inte finns några poliser som kan söka dessa tjänster beroende på bl.a. det som Jerry Martinger pekade på i sitt anförande, nämligen att socialdemokraterna under en följd av år har skurit ner antalat polisutbildningsplatser. Eftersom det inte utbildas tillräckligt med poliser, finns det inte aspiranter som kan täcka de tjänster som i dag finns. Jag krävde faktiskt inte några fler poliser, Berith Eriksson.
Herr talman! Nej, jag sade väl också att det finns en lång rad reservationer som pekar på brister och på behov av ytterligare medel. Det är alltid fråga om en prioritering. Det gäller alltid att välja och att välja utifrån sannolikhetskalkyler. Det var med anledning av vad jag sade sedan som jag hänvisade till de påpekanden som ni hade gjort om behoven.
Herr talman! Till Berith Eriksson vill jag bara säga att man inte skall använda svepande ordalag. Om man vill göra gällande att ett parti har en felaktig ståndpunkt, tycker jag att man skall peka på konkreta saker. I detta betänkande har vi i en enda reservation som i princip handlar om trafikfrågan. I övrigt har vi sagt att vi vill återkomma när polispropositionen kommer. Således utgår jag ifrån att Berith Eriksson inte kan dra så långtgående slutsatser av folkpartiets politik just nu.
Herr talman! De slutsatser jag drar är ju att de övriga partierna tydligen anser att vi har råd med en sådan här specialstyrka, medan vi inte har råd att täcka de behov som finns i övrigt inom polisen.

Herr talman! I detta betänkande föreslås att man skall upprätta en antiterroriststyrka i Stockholm. Denna terroriststyrka kan, som vi säger i reservation nr 1, användas i samband med terroristaktioner av typen kapningar, ockupationer och gisslansituationer över huvud taget. En sådan central beredskapsstyrka med säpo inblandad förstärker för mig känslan av en stat i staten. Detta är inte bara olyckligt och onödigt utan också mot de demokratiska principer när det gäller insyn och påverkan som miljöpartiet eftersträvar. Vi anser att inte ens i dag kan säpo till fullo kontrolleras av regeringen. Det visar inte minst de många KU-undersökningarna. Nej, det är åtskilligt bättre att förstärka den regionala kompetensen. Därför bör satsningarna ske på utbildning och utrustning av de i länen verksamma poliserna. Det är de som behärskar den baskunskap om geografi och annat som behövs för att man skall kunna lösa gisslansituationer, av den typ som man ansett kan bli aktuella, på ett tillfredsställande sätt. Särskilt aktuellt tycker vi att det är att utbildning sker av lokala krafter i regioner där kärnkraftverk och andra sårbara anläggningar är lokaliserade. Jag yrkar avslag på regeringens förslag om upprättande av en antiterroriststyrka och bifall till reservation nr 1. När det gäller säpo:s verksamhet anser miljöpartiet de gröna att det för demokratins bevarande är helt nödvändigt att varje person som är registrerad av annat skäl än att misstanke om brott föreligger skall få del av de uppgifter som finns om honom eller henne. För rättsstatens trovärdighet är det också viktigt att en medborgarrättskommitté inrättas för att gallra i de befintliga registren hos säkerhetspolisen. För demokratins skull är det också självklart — tycker vi i miljöpartiet — att samtliga riksdagspartier skall beredas representation i såväl rikspolisstyrelsen som säpo-kommittén. I övrigt instämmer jag i vad Berith Eriksson sade under den här punkten. Jag yrkar därmed bifall till reservation nr 4. Miljöpartiet ser mycket allvarligt på bristande respekt för trafikreglerna, inte minst när det gäller det som tas upp i detta betänkade om hastighetsöverträdelserna. En del bilförare har satt detta i system mer eller mindre. Det förorsakar alltför många och onödiga trafikoffer, och dessutom är det ur miljösynpunkt helt förkastligt med höga hastigheter. Vi vill därför framhålla vikten av att medel reserveras för utrustning och utbildning för automatisk trafikövervakning, så att sådan kan installeras över hela landet så snart rättssäkerheten och tillförlitligheten är tillfredsställande utprovad i den försöksverksamhet som nu pågår. Därmed yrkar jag bifall till reservation nr 10. När det gäller åtgärder för att komma åt den illegala invandringen via Norge vill vi poängtera vikten av att den organisation som är utbildad för bl.a. passkontroll, dvs. tullen, får tillgång till de extra resurser som nu tilldelas polisen. Polisen i gränsdistrikten mot Norge är som vi vet alltför svagt bemannad för att kunna avdela personal för detta ändamål. Därmed yrkar jag bifall till reservation nr 11. Slutligen skulle jag vilja uttrycka mitt partis och min stora tillfredsställelse över att statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, i och med regeringens förslag nu har fått medel för tre tjänster för narkotikaanalyser. Detta motionerade miljöpartiet om redan 1988/89. Bättre sent än aldrig, får man väl säga här.

Herr talman! Polisens arbete väcker alltid diskussion. Det finns många önskemål om vad polisen skall utföra resp. inte utföra. Vi har hört en del synpunkter här tidigare. Vi har fått lyssna till mycket negativa saker. Det positiva var Inger Schörlings tack till regeringen för att kriminaltekniska laboratoriet får tre nya tjänster. Det gläder mig att vi har gjort någonting som anses vara bra. Vi behandlar således justitieutskottets betänkande om anslag till polisväsendet m.m. Till detta betänkande finns naturligtvis ett antal motioner, och ett antal reservationer är knutna till betänkandet. Innan jag går närmare in på de olika avsnitten i betänkandet vill jag yrka bifall till utskottets förslag och avslag på samtliga motioner och reservationer. De anslag som vi har att ta ställning till syftar till att stärka polisens möjligheter att fullgöra sin uppgift. Några allmänna krav på reella besparingar finns inte i vårt betänkande. Vi förutsätter att polisen, liksom andra myndigheter, genomför rationaliseringsåtgärder. Vi har i dag ca 16 600 polistjänster och ca 5 000 administrativa tjänster. Det innebär att ca 80 26 av resurserna för polisverksamheten utgörs av personalkostnader. Även om vi i dag har ett förhållandevis stort antal poliser råder det brist på poliser, främst i Storstockholmsområdet och i angränsande län. För att möta den utveckling som skett har antagningen till polishögskolan ökat kraftigt. För innevarande budgetår uppgår antagningen till 600 aspiranter — en ökning med 240 i förhållande till föregående budgetår. För budgetåret 1990/91 är förslaget 800 aspiranter — således en ökning med 200 aspiranter. Polishögskolan får dessutom 30 milj.kr. Centern föreslår att ytterligare 200 aspiranter skall antas under våren 1990, dvs. 1 000 detta år. Jag kan inte se någon fördel med detta, eftersom man vill att de skall antas i vår. Det måste ske efter det att vi har fattat beslut i riksdagen — någon gång i juni. Den ordinarie höstantagningen till polishögskolan sker i augusti. Som redan nämnts får statens kriminaltekniska laboratorium medel för både tjänster och utrustning när det gäller DNA-analyser. Det får också medel för tre nya tjänster till laboratoriets funktioner och för narkotikaanalyser. De lokala polismyndigheterna föreslås få fortsätta att ta i anspråk lönemedel för vakanta polistjänster för förstärkning på det administrativa området. Moderaterna vill att ytterligare 600 administrativa tjänster skall inrättas inom den lokala polisorganisationen. Det rör sig alltså om nyanställningar. Man har beräknat kostnaden till 100 milj.kr. Centern är mera blygsam. Centern vill ha 10 milj.kr. ytterligare för administrativa tjänster. Å andra sidan har inte centern talat om hur många tjänster det skulle röra sig om. Centern vill även, som vi hörde Kjell Ericsson säga, öka resurserna för personalbefrämjande åtgärder med 5 milj.kr. För denna summa, 5 milj.kr., har man tänkt sig att anskaffa personalbostäder och parkeringsplatser. Vidare vill man ha bättre fortbildning och vidareutbildning. Ett förverkligande av önskemålen är ganska kostsamt. För övrigt tror inte jag att man skall ha personalbostäder; det är, enligt min mening, en förlegad form för uthyrning av bostäder. Det finns ett helt nytt förslag i årets betänkande. Det gäller en beredskapsstyrka mot terrorism. Vi har diskuterat detta tidigare i riksdagen, men det har aldrig lagts fram något förslag. Förslaget finns utförligt beskrivet i betänkandet och i budgetpropositionen. Jag tycker att det är oerhört viktigt att slå fast att den här gruppen inte kommer att leva sitt eget liv, utan den skall vara integrerad i den ordinarie polisverksamheten. Hälften av tjänstgöringstiden avsätts för utbildning och träning, medan den övriga tiden avsätts för daglig polistjänst i den ordinarie verksamheten. En annan punkt i huvudförslaget i budgetpropositionen gäller en satsning på en ökning av underhållet av polisens radiosystem. Det fortsätter också nästa år. Herr talman! Detta var en mycket kort beskrivning av de viktigaste budgetförslagen. Innan jag slutar vill jag, herr talman, ta upp ytterligare en viktig del i budgetpropositionen, nämligen förnyelsearbetet inom polisen. Det har hänt en hel del inom polisväsendet i riktning mot förbättringar och förnyelse. Under 1984 och 1985 genomfördes en omfattande reformering av polisen, gällande bl.a. nya arbetsformer på lokal och regional nivå. Detta innebar att detaljstyrningen fördes ned från central nivå till lokal och regional nivå. Det här har bl.a. inneburit att de lokala myndigheterna har fått ökat självbestämmande, vilket har främjat utvecklingsarbetet och ökat effektiviteten inom polisen. I detta förnyelsearbete spelar de lokala polisstyrelserna en mycket viktig roll. Det är bl.a. de som skall möta de förändringar som sker i samhället och på ett riktigt sätt hantera den ökade arbetsbelastning och den ansträngda personalsituation som civilministern skrev om i budgetpropositionen. Säkerligen finns det områden som kan behöva utvecklas vidare i syfte att möjliggöra ytterligare rationaliseringar och effektiviseringar av polisverksamheten. Herr talman! Jag ser fram mot den samlade redovisningen av inriktningen av det förnyelsearbete som aviseras i en särskild proposition.

Herr talman! Ulla-Britt Åbark tog upp frågan om bristen på poliser. Bristen är stor i Stockholm, men den är också, som jag sade i mitt första anförande, stor i den övriga delen i landet. Därför behövs det en ökning av intagningen vid polishögskolan. Nya tjänster är i nuläget inte meningsfulla, eftersom det finns så stora vakanser. Men vill vi fylla vakanserna så snart som möjligt, måste vi också ta in flera vid polishögskolan. De ytterligare 200 aspiranter som vi föreslår är just vad rikspolisstyrelsen har begärt. Det är alltså inte centern som har hittat på det här. På rikspolisstyrelsen säger man också att det finns kapacitet att klara av utbildningen. Därför är det väsentligt att det snarast blir en ökning. När det gäller personalbefrämjande åtgärder föreslår centern 5 milj.kr. Vi tycker att det är en väsentlig sak, eftersom man måste göra någonting för att få poliser att stanna i t.ex. Stockholm. Den väldiga personalomsättningen i just Stockholm gagnar inte verksamheten. Kan man få poliser att stanna i Stockholm vinner man mycket. I det sammanhanget är 5 milj.kr. en liten summa pengar. Det rör sig om ett bidrag till att skaffa bostäder och parkeringsplatser, alltså, inte om något annat än ett bidrag. Jag tror att ett anslag skulle kunna vara en början för att klara av problemet. Vidtar man befrämjande åtgärder stannar kanske, som sagt, poliserna kvar och då slipper man kanske kommenderingarna om förflyttning från landsbygden till Stockholm. Kommenderingarna skapar problem i andra delar av vårt land. Jag har varit i förbindelse med många polischefer och de har sagt att de får mycket stora problem under den kommande sommaren för att över huvud taget kunna ha någon polispatrull i gång i distrikten. Beträffande de 10 miljonerna för administrativa tjänster vill jag framhålla att vi inte har sagt hur många tjänster det skall röra sig om. Vi vill ge pengarna till RPS, som har att förmedla pengarna till de distrikt som inte får s.k. vakansmedel. Att förnyelsearbetet har påbörjats är ett steg i rätt riktning. Det är bra att vi decentraliserar beslutsfattandet, men det måste också inom de lokala polisdistrikten finnas resurser att fördela. Annars är det hela inte meningfullt.
Herr talman! Ulla-Britt Åbark tog alltså inte upp någon diskussion om huruvida det med tanke på hotbilden behövs en sådan här specialstyrka mot terrorism. Inte heller nämnde hon med ett ord vad som tas upp i reservation 4 angående säpo:s verksamhet. Om en politiskt verksam person inte på hållbara grunder är misstänkt för att vara en säkerhetsrisk, kan jag inte se att det finns någon anledning att samla material om vederbörande. För min del skulle jag när det gäller den frågan gärna vilja ha en kommentar av Ulla Britt Åbark.
Herr talman! Ulla-Britt Åbark redogjorde för intagningen av aspiranter till polishögskolan på ett sätt som ger regeringen något slags reveny. Regeringen skulle vara så klok att den nu ökar antalet aspiranter. Men jag vill faktiskt hävda att utan den opposition och opinionsbildning som de borgerliga partierna ändå har utövat, skulle den här ökningen av antalet aspiranter inte ha kommit till stånd.

Herr talman! Jag vill ta upp en liten diskussion om de administrativa tjänsterna. Man har alltså i dag vakansmedel för polistjänster för att kunna få administrativa tjänster. Det har varit svårt att få personal till de här tjänsterna. Då det inte går att få personal till de tjänster som redan finns, anser jag att man inte skall nyanställa människor. Det blir omöjligt. Till Berith Eriksson vill jag säga följande när det gäller behovet en beredskapsstyrka. I vpk:s och miljöpartiets reservation har man tagit fram en del fall i Sverige. Jag är emellertid inte rätt person att avgöra om terroraktionerna skulle ha inträffat, om vi hade haft en beredskapsstyrka. Jag tror dock att en sådan här beredsskapsstyrka möjligen skulle kunna utgöra en liten hämsko för de människor som är beredda att utföra terrordåd. När det gäller säpo:s verksamhet vill jag säga att det inte var så länge sedan vi hade diskussioner i kammaren. Fortfarande väntar vi på säpo-kommitténs betänkande, och därför tycker jag inte att det finns någon anledning att nu ta upp frågorna till förnyad diskussion. Vi får säkert anledning att återkomma. Sedan till Britta Bjelle: Jag förstår inte att Britta Bjelle kan vara så tvärsäker på att det inte skulle ha blivit någon ökning av intagningen av aspiranter till polishögskolan, om socialdemokraterna hade agerat ensamma.
Herr talman! De poliser som skall ingå i specialstyrkan, Ulla-Britt Åbark, skall som sagt på halvtid ägna sig åt träning och utbildning och på halvtid delta i det dagliga polisarbetet. Man får väl förutsätta att detta sker i Stockholm. Om ett terroristdåd inträffar i Malmö eller i Kiruna kommer vi säkerligen inte att ha någon användning för den särskilda terroriststyrkan. Som vi har nämnt i vår motion kommer vi inte heller att få användning för den vid mord. Vilken hjälp har vi av en terroriststyrka om en organisation väljer en sådan form för att utföra sina terrordåd?
Herr talman! Vakansmedel utgår ju bara till vissa polisdistrikt — bara till de största. Det finns många små distrikt som skulle vilja få vakansmedel men som inte får det. Jag har ställt en fråga till civilministern, och vi diskuterade denna sak i kammaren. De små distrikten får ingen ersättning för delpensioneringar, långtidssjukskrivningar, tjänstledigheter och kommendering av personal till Stockholm. Om smådistrikten finge ersättning för de polistjänster som försvinner, så att säga, så skulle de kunna anställa administrativ personal. Men de medlen finns inte nu. Därför vore det bra om vakansmedel kunde ges till ytterligare ett antal polisdistrikt.
Herr talman! Ulla-Britt Åbark undrar hur jag kan vara så säker på att socialdemokraterna av egen kraft inte skulle ha ökat antagningarna till polishögskolan. Jo, skälet till att jag drar denna slutsats är att polistjänsterna sedan 1965, då det fanns ca 11 000 polistjänster, har ökat till 16 600 i dag. Faktum är emellertid att om man räknar i arbetade timmar, så finner man att antalet polistjänster i stället har minskat med över 1 000. Under hela den period som jag nu talar om har socialdemokraterna inte särskilt mycket ömmat för polisen, inte visat någon ambition att ge polisen ens den kompensation som behövs för att behålla polisstyrkan på en nivå som ligger i paritet med vad som gällde 1965.

Det är ju därför som vi har den större antagning som vi har i dag.
Herr talman! Jag kan lämna ytterligare en upplysning till Ulla-Britt Åbark. Om man skulle göra en jämförelse mellan det antal aspiranter som antogs till polishögskolan under den borgerliga sexårsperioden och antagningen under de första sex åren av den socialdemokratiska regeringstiden under 1980 talet, så finner man att det under den borgerliga regeringsperioden antögs 4 124 polisaspiranter. Under de första sex åren av den socialdemokratiska regeringsperioden antogs 1 360 polisaspiranter. Det säger sig självt att det blir en oerhört stor avtappning av polisens resurser med denna stora skillnad.

Herr talman! Det är egendomligt att regeringspartiets företrädare argumenterar på det sätt som sker. Det är ju allmänt känt att socialdemokratin, inte bara regeringen, har hävdat att vi inte skall öka intagningen till polisyrket, därför att vi då rent av kan få ett polissamhälle, en polisstat. Man har alltså medvetet minskat intagningen. Det är först nu sedan de borgerliga partierna under många år, och egentligen sedan regeringsskiftet 1982, har hävdat nödvändigheten av förstärkta polisresurser som regeringen har givit efter i denna fråga. Den argumentering som justitieutskottets ordförande, Britta Bjelle, har framfört här är naturligtvis alldeles korrekt. Det är svårt att förstå den inställning som regeringen har haft gentemot en ökning av intagningen till polishögskolan. Brottsligheten i vårt land har ju ökat i så oerhört skrämmande omfattning. Samtidigt har poliserna, kanske i alltför hög grad, kommit att bli administratörer. Eftersom brotten har ökat har också utredningsarbetet ökat. Allt fler polismän har därför blivit sysselsatta med utredningsarbete vid skrivbord. Därför har polisen inte kunnat besätta en del av de kanske viktigaste polistjänsterna, närmare bestämt några som avser yttre tjänst. Vi har i vårt land under åtminstone 20 år hört allmänhetens önskemål om att få se polismän på gatorna. Vi har talat om nödvändigheten av kvarterspoliser, och den är allmän. Behovet av att polismän är synliga, inte bara på vägarna i trafiken utan också i våra ofta mycket störda gatumiljöer är allmänt utbrett. Det är bra att regeringen äntligen givit efter för de borgerliga kraven. Men denna eftergift skall inte framställas som ett initiativ från socialdemokratin — detta är en eftergift för nödvändigheten. Herr talman! Jag vill också nämna något om lösningar som är möjliga utöver dem som vi nu har diskuterat. I en motion till årets riksdag har jag föreslagit införande av något som skulle kunna kallas för seniorpoliser. Pensionerade polismän, såväl kvinnor som män, med lång erfarenhet i yrket vill i stor utsträckning efter pensioneringen gärna fortsätta i tjänsten på deltid. Det kan vara någon dag i veckan eller kanske en halvtidstjänst. Innan jag väckte denna motion har jag talat med mycket erfarna polismän om behovet av ett sådant här system och då fått mycket positiva reaktioner — däribland från polisfackets förre ordförande, Birger Hjert, numera biträdande länspolismästare i Värmland. Alltså vill jag i min motion, och det finns nog en positiv inställning från bl.a. mitt eget parti till detta — att man skall använda fantasin och försöka konstruera någon form av speciella tjänster där dessa polismän kan utföra utomordentligt angelägna insatser, bl.a. när det gäller brottsskadeoffer. Vi behöver polisen i vårt samhälle. Det kanske är beklagligt — man kan uttrycka det på ett sådant sätt — men brottsligheten är av den omfattningen att det är nödvändigt för att skydda allmänheten.
Herr talman! Det är intressant att lyssna till de borgerliga partiernas företrädare. Jag trampade tydligen på en mycket öm tå, och det är ju roligt att få i gång en debatt. Jag tänker inte gå in på de borgerliga regeringsåren med budgetunderskott och allt som därav följde under dessa år. Socialdemokraterna har aldrig motsatt sig fler poliser. Men vi har tagit vårt ansvar för hela budgeten när det gäller att anslå medel till olika verksamheter. Jag tycker att det som Britta Bjelle sade i sitt inledningsanförande är viktigt, nämligen att fler poliser i och för sig inte löser problemet med brottsligheten. Det tycker jag att man skall komma ihåg. Jag tycker att man också skall komma ihåg att mycket av det som Göthe Knutson tog upp har de lokala polismyndigheterna och de lokala polisstyrelserna ansvar för, nämligen att se till att kommunens invånare får den form av polis de vill ha.

Herr talman! Ibland faller replikerna ungefär som: Hjälp mig gode Gud, låt mig få något sagt. Ulla-Britt Åbark fick ingivelsen att säga att hon skulle ha trampat på en öm tå. Nej, detta är ingen debatt om hälsovård. Debatten handlar faktiskt om en mycket angelägen samhällstjänst som polisen utövar för att både preventivt och i sak stävja brottsligheten. Detta har man från borgerligt håll hävdat år efter år. Under de borgerliga regeringsåren ökades intagningen till polishögskolan. Men när socialdemokraterna återfick makten hösten 1982 raserades uppbyggnaden av utbildad polispersonal genom att antalet intagningar till polishögskolan minskades. Budgetunderskottet var naturligtvis trist. Men den frågan hör inte till denna debatt. Låt mig dock erinra om att vi hade den svåraste av alla internationella depressioner under modern tid under dessa år. Vi skall vara tacksamma för att underskotten inte blev större, eftersom socialdemokraterna under dessa år gjorde allt för att öka underskotten. Socialdemokraterna ställde bara krav på anslagsminskningar när det gällde försvaret och just polisen. Låt mig även, herr talman, tillägga att det runt om i landet finns en mängd exempel på hur polisens resurser inte räcker till för att övervaka bl.a. stora samlingar av ungdomar. Det är nämligen inte särskilt bra att sådana förekommer, eftersom det i skyddet av dessa stora anhopningar florerar bl.a. narkotikaförsäljning. Det har inträffat bestialiska mord på öppen gata, bl.a. i min hemstad Karlstad. Det visade sig att man, tack vare att polismän som var lediga vid tillfället befann sig i närheten, åtminstone kunde binda en gärningsman vid brottet och få tag i densamme. Men någon resurs fanns inte på platsen. Det finns polisdistrikt i Sverige som till ytan är så stora att det tar timmar att med bil färdas från den ena delen till den andra. En enda patrull skall övervaka t.ex. Hagfors polisdistrikt i norra Värmland, vilket är det distrikt som geografiskt ligger mig närmast. Och om en händelse inträffar, vilket det dess värre gör, i den norra delen och polispatrullen befinner sig i den södra delen, tar det minst ett par timmar innan vederbörande kan vara på platsen. Vi har dess värre en polisbrist i detta land som gör att brott i mycket stor utsträckning lönar sig. Och det är farligt i ett samhälle när presumtiva brottslingar konstaterar att risken för att åka fast är så liten att de tar den stora chansen. Och det har socialdemokraterna i regeringsställning sannerligen medverkat till.

Herr talman! Ulla-Britt Åbark talade om ansvar. Men socialdemokraterna har inte tagit ansvar för att se till att det finns tillräckligt många poliser. Precis som Jerry Martinger beskrev antogs många personer till polishögskolan under de borgerliga regeringsåren, men därefter minskade antalet drastiskt. De borgerliga partierna har hela tiden hävdat att det behövs fler poliser och att det skall ske fler intagningar till polishögskolan. Men socialdemokraterna har motsatt sig detta. Det har lett till den nuvarande situationen. Det tar lång tid att reparera de försummelser som har gjorts. Jag kan instämma i allt som Göthe Knutson sade om behovet av fler poliser på olika platser i vårt land. Det är nämligen inte bara i Stockholm utan i hela landet som det behövs fler poliser. Det innebär problem att ha en patrull som kanske skall köra 20 mil från en plats till en annan inom samma distrikt. Ulla-Britt Åbark sade att det är bra att den lokala polisstyrkan skall bestämma om detta. Ja, visst är det bra, men det måste även finnas resurser att bestämma om. Dessa resurser finns inte i dag. Det är i dag inte möjligt att ha tillräckligt med patruller ute, och det är inte heller möjligt att fylla tjänstgöringslistorna. Det blir därför mycket jobbigt för det fåtal polismän som skall klara av detta. Under den kommande sommaren kommer det att bli många övertidspass för poliserna. Det har jag hört från olika polischefer. Om inte de borgerliga partierna hade tryckt på som de har gjort, tror jag inte att det hade skett så många intagningar, och de borgerliga partierna kommer att fortsätta att trycka på tills det finns tillräckligt många poliser.
Herr talman! Göthe Knutson har redan berört en del av de frågor som vi fick behov av att ta upp när vi hörde Ulla-Britt Åbarks senaste inlägg. Jag vill understryka en sak, nämligen beträffande det budgetunderskott som Ulla-Britt Åbark sade att de borgerliga partierna hade ansvar för. Och visst hade de ansvar för detta, men socialdemokraterna som satt i opposition under de borgerliga regeringsåren hade så fantastiskt expansiva förslag att om deras politik hade fått råda skulle budgetunderskottet ha varit vida större. Med detta menar jag att socialdemokraterna har samma ansvar som de borgerliga partierna för varje krona i detta budgetunderskott.

Herr talman! Omkring 1,1 miljoner brott begicks år 1989 i vårt land, ett relativt litet land med drygt 8 miljoner invånare. För att få ett begrepp om hur brottsligheten utvecklas måste man se över en längre period. Och gör man det ser man hur brottsligheten har ökat år från år. Antalet brott har mer än femdubblats sedan 1950. Vi vet att den verkliga brottsligheten ligger på en ännu högre nivå. SCB gjorde en intervjuundersökning 1984. 22 70 av hushållen uppgav då att de hade drabbats av stöld eller skadegörelse. 12 76 av befolkningen uppgav att den hade slutat gå ut på kvällen av rädsla för att bli ofredade. Bara en tredjedel av dem som hade drabbats av grovt våld och bara hälften av dem som hade råkat ut för stöld eller skadegörelse gjorde polisanmälan. Antalet offer som drabbas av brott — det är viktigt att ha detta klart för sig — är alltså i själva verket betydligt större än vad officiell statistik visar. BRÅ:s rapport Brottsoffer 1988:1 visar bl.a. följande: 16 Z0 av de personer som utsattes för icke grovt våld uppgav även att de fått allvarlig kroppsskada. Offer för brott drabbas även mycket ofta av ekonomiska förluster, värst utsatta är de som råkat ut för inbrott i bostaden. Många uppgav också att den ekonomiska förlusten hade inneburit en svårt påfrestning på grund av att de hade utsatts för våld och förlorat längre eller kortare tids arbetsinkomst. Nästan alla drabbades dessutom av psykiska besvär. Bakom de statistiska uppgifterna om anmälda brott döljer sig alltså mycket mänskligt lidande. Det här, herr talman, är bakgrunden till våra moderata reservationer vad gäller anslag till brottsskadenämnden. Vi moderater har även tidigare understrukit brottsofferjourernas värdefulla arbete, vilket även utskottet har gjort. Det är bra att jourerna får statligt bidrag till sin verksamhet även detta budgetår, men det är långt ifrån bra att man inte är beredd att garantera bidrag för kontinuerlig verksamhet. Detta kunde ske genom särskilt anslag för ändamålet. Det skulle möjliggöra för brottsofferjourerna att planera verksamheten på sikt. Jag yrkar bifall till reservation 1. I vårt land har det nu under flera decennier funnits en klar tendens att ägna mer uppmärksamhet åt brottslingen än åt brottsoffret. Vi moderater har inte delat denna uppfattning. Vi har under en lång följd av år förespråkat en kriminalpolitik som syftar till att förhindra att så många brott begås. Målet för oss moderater är att minska antalet brottsoffer. Det är därför som vi kritiserat, och fortfarande kritiserar, socialdemokraternas kriminalpolitik så hårt. Vi anser att man måste stärka brottsoffrens ställning, vilket vi har utvecklat i kommittémotionerna Ju821 och 826. Kvinnojourerna har visat snabb expansionstakt, och vi tror att antalet brottsofferjourer kommer att öka kraftigt i framtiden. Det är därför viktigt att stödja denna form av frivilligt arbete, men stödet måste som sagt ges stadga och kontinuitet. Jag yrkar bifall till reservation 4. Vad gäller reservation 10 angående information till brottsoffer anser vi, liksom folkpartiet, att man måste förbättra informationen. Polisen saknar t.ex. en informationsbroschyr, därför att man inte haft medel för att ta fram en sådan. Mycket tyder på att reglerna om information från berörda myndigheter till målsägare inte alltid tillämpas tillfredsställande. Det är därför viktigt att yrka bifall till reservation 10. Vi anser vidare att man bör kunna förskottera brottsskadestånd vid såväl personskada som sakskada. Vi tycker inte att det är rimligt att brottsoffer själv måste vidta åtgärder för att få ut ersättning av staten när rätt till brottsskadeersättning för personskada föreligger eller när rätt till skadestånd för sakskada eller förmögenhetsskada har fastställts i dom. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationerna 12 och 13. Jag yrkar även bifall till reservation 17 som gäller tillsättande av en brottsofferutredning vad gäller brottsoffers psykiska reaktioner för att man så snabbt som möjligt skall kunna få fram grund för program för stöd till brottsoffer. Slutligen, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 18 som gäller kravet om en utredning om den totala kostnaden för brott mot enskilda. Någon utredning om vad de ”vanliga” brotten kostar landet finns inte. Ett antal utredningar om vad s.k. ekonomisk brottslighet kostar har dock genomförts. Moderaterna har i riksdagen vid flera tillfällen föreslagit att en utredning skall ske beträffande kostnader för de ”vanliga” brotten. Tyvärr har övriga partier motsatt sig förslaget. Det skulle alltså vara fråga om att uppskatta kostnader för bl.a. offret, eventuell sjukhusvård, socialtjänstens insatser, polisutredning, rättsväsende och kriminalvård. En sådan utredning skulle vara av stor betydelse vad gäller både insatser för att förhindra brott och ytterligare insatser för brottsoffren. Jag yrkar alltså bifall till reservation 18.

Herr talman! I mångt och mycket kan jag instämma i vad Birgit Henriksson har sagt. Årligen anmäls över 1 miljon brott i Sverige till polisen. De flesta av dessa brott är riktade mot enskilda människors egendom, liv och hälsa. Antalet till polisen anmälda brott visar att många människor drabbas varje år, och ändå berättar den officiella statistiken bara en del av sanningen. Många brott anmäls aldrig till polisen. När det gäller misshandel, sexuella övergrepp och andra brott mot person där offer och gärningman står i nära relation till varandra är det förhållandevis vanligt att brott inte anmäls. Många människor upplever risken att utsättas för brott som mer allvarlig och mer obehaglig än risken att utsättas för andra typer av skador. Inte minst av den anledningen intar brottsoffren en särställning. I likhet med andra typer av omskakande negativa händelser kan brott förorsaka, förutom fysiska och ekonomiska skador, psykiska skador. Brottsoffrens ställning i olika skeden av straffprocessen har på senare tid fått en ökad och berättigad uppmärksamhet såväl internationellt som i Sverige. Utvecklingen kan ses som en reaktion mot tidigare förhållanden, där diskussionen så gott som uteslutande rört sig om gärningsmannens situation, medan den som utsatts för brott nästan alltid lämnats därhän. Det är samhällsorganen i Sverige som skall skydda medborgarna. Genom lagstiftning finns begränsningar — och skall finnas begränsningar — i medborgarnas rätt att själva vidta mer dramatiska brottsförebyggande åtgärder. Den enskildes rätt att utöva våld är begränsad — och skall vara begränsad — liksom rätten att bilda organisationer för brottsskydd, t.ex. medborgargarden, samt att beväpna sig med skjutvapen. Med detta som bakgrund kan hävdas att av detta följer, eftersom samhället tagit på sig ansvaret att skydda medborgarna mot brott, att samhället också har ansvaret när medborgarna trots allt lider skada till följd av brottslighet. Den fråga som ställts på senare tid är om samhället verkligen lever upp till detta ansvar. Frågan måste tyvärr besvaras med nej. Det finns dessutom röster i debatten som pekar på att brottsoffren hittills har uppmärksammats mindre i Sverige än i andra länder. Herr talman! Det är mot denna bakgrund som folkpartisterna i utskottet till betänkandet har fogat fem reservationer, som jag ber att få yrka bifall till. Det är reservation 1 om stöd till brottsofferjourer, reservation 8 om trygghetslarm, reservation 10 om information till brottsoffer, reservation 13 om brottsskadestånd och till sist reservation 17 om en bred brottsofferutredning för att vi skall få ett samlat grepp om dessa problem.

Herr talman! Under en följd av år har vi i centerpartiet här i riksdagen lagt fram förslag om insatser för hjälp och stöd till brottsoffer. Det har gällt brottsoffer i allmänhet och våldsoffer i synnerhet. Jag anser att samhället har ett obestridligt ansvar när det gäller att bistå människor som har blivit utsatta för kriminella gärningar. I detta betänkande behandlas bl.a. tre centerförslag — vi anser nämligen att det ekonomiska stödet till verksamheten vid brottsofferjourer bör öka med ytterligare 500000 kr., att staten bör förskottera utdömt skadestånd även vid sakskada och att trygghetslarm i vissa fall skall bekostas av staten. Då vi inte lyckats få majoritet i utskottet för våra förslag har vi fört fram våra krav i reservationerna 2, 8 och 13, vilka jag härmed yrkar bifall till. Framväxten av brottsofferjourer och kvinnojourer är egentligen ett bevis på att samhället genom befintliga organ inte klarar av att ge det stöd och den hjälp som brottsoffer rimligen har rätt att begära. Därför har olika typer av jourer skapats. Många människor, mestadels kvinnor, gör stora humanitära insatser för att mildra brottsoffrens lidande. Man ställer upp frivilligt och utan ekonomisk gottgörelse. Det finns ett femtontal brottsofferjourer runt om i landet. I Stockholm, där de flesta brottsoffren bor, går utbyggnaden av jourerna långsamt. Enligt centerpartiets uppfattning bör målet vara att det skall finnas minst en brottsofferjour i varje polisdistrikt. Alla jourer som växer fram måste få det ekonomiska stöd som de behöver. Vi anser därför att ytterligare 500 000 kr. bör tillföras denna verksamhet. Vid sakskada och ren förmögenhetsskada gäller begränsningar i fråga om rätten att få ersättning. Det innebär i praktiken att staten inte förskotterar utdömt skadestånd. Vi i centerpartiet anser att den möjligheten bör finnas. Vi föreslår därför att frågan utreds närmare. Det finns ett omfattande våld som inte väcker rubriker. Detta våld försiggår inom hemmets fyra väggar. Kvinnor måste ha rätt att leva sitt liv utan fruktan för våld och övergrepp. Dess värre gäller inte den rätten i dag för många kvinnor. Samhällets insatser skall enligt centerpartiets mening inriktas på att ge kvinnor skydd och hjälp. Ett krav som vi härvidlag för fram för att förbättra utsatta kvinnors situation är att det skall finnas möjlighet till installation av trygghetslarm. Vi anser att det allmänna bör bekosta denna säkerhetsåtgärd för de kvinnor som utsätts för våld eller hot om våld. I ett särskilt yttrande i detta utskottsbetänkande understryker utskottets centerledamöter vikten av socialtjänstens och sjukvårdens ansvar när det gäller brottsoffer. Att de här organen fungerar väl och samverkar på ett smidigt sätt med andra organ är en nödvändighet för att brottsoffer skall få adekvat hjälp. Slutligen vill jag framhålla att vi i centerpartiet också har fört fram en rad andra förslag till stöd för brottsoffer. Men dessa förslag behandlas i annat sammanhang.

Herr talman! Människor har ett grundläggande behov av att få känna trygghet till person och egendom. BRÅ hade förra fredagen en heldagskonferens här i Stockholm under temat Rädslan för brott. Det var en mycket bra konferens, som alla vi i justitieutskottet var inbjudna till. Ett av de forskningsprojekt som redovisades handlade om människors rädsla för brott. Jämfört med de andra nordiska länderna har det visat sig att svenskarna är räddast. Trots att brottsligheten i exempelvis Finland är nästan dubbelt så stor som i Sverige är svenskarna dubbelt så rädda. Detta kan naturligtvis ha olika orsaker. Massmedia gör t.ex. inte en korrekt rapportering av brottslighetens art och omfattning. Men en annan orsak är säkert att människor som utsätts för brott är rädda för att inte få hjälp. Men i ett rättssamhälle har människor som utsätts för brott både anledning och rätt att vänta sig adekvat hjälp och stöd. Det är väl först i 1988 års proposition som en verklig satsning för att för bättra brottsoffrens ställning har gjorts. Arbetet för att förbättra brottsoffrens ställning går vidare, säger justitieministern i 1990 års budgetproposition, och det är bra. Men det finns fortfarande mycket att göra. Att t.ex. brottsofferjourerna är välbehövliga och gör ett mycket bra arbete är alla överens om. Alla är dock inte överens när det gäller att bidra med de medel som brottsofferjourerna behöver. I budgetpropositionen och även i detta betänkande pekar man på behovet av ytterligare utredningar av verksamheten. Men vi anser inte att det behövs ytterligare utredningar. Vidare tycker socialdemokraterna att jourerna på egen hand skall söka samarbetspartner och finansiärer för sin verksamhet. Jag har varit i kontakt med endast en brottsofferjour, i Gävle. Men jag har förstått att situationen är likadan på andra jourer. Det handlar nämligen om en osäker finansiering. Det gör att tid går förlorad till att söka bidrag från olika håll — tid som behövs för att ge de människor hjälp som söker sig till jouren. När jag träffade personalen på brottsofferjouren i Gävle var man i full färd med att gå igenom olika fonder för att försöka lista ut om man den vägen kunde få fram pengar. Vidare innebär den osäkra finansieringen att man inte kan planera verksamheten på ett tillfredsställande sätt. Man kan inte göra upp en budget för en längre tid. Brottsofferjourerna måste således garanteras ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Det får inte vara som nu, att man får engångsbidrag. Vpk och miljöpartiet föreslår i en reservation att en brottsofferombudsman tillsätts. Det kravet kommer även från kriscentrat för brottsoffer. I betänkandet räknar man upp olika instanser som har ett ansvar för att hjälpa brottsoffer — dvs. polis, åklagare och domstol. Men sanningen är den att det inte finns någon som är administrativt ansvarig för brottsofferrelaterade frågor i stort — som det finns exempelvis i Frankrike. Det har visat sig i en del aktuella fall, som har granskats av JO och JK och lämnats utan åtgärd, att en ansvarig därutöver skulle behövas. Denne ombudsman skulle förutom att granska enskilda ärenden även ha som uppgift att tillskapa nya brottsofferjourer. Det finns i dag 118 polisdistrikt i landet men endast högst 10 jourer, så det är långt till en full utbyggnad. Ombudsmannen skulle även ha ansvaret för att utarbeta riktlinjer för verksamheten, ansvara för rekrytering och utbildning av personalen samt tillse att personer som kommer i kontakt med brottsoffer, såsom åklagare, poliser, domare, vittnespsykologer, sjukvårdspersonal osv., har den utbildning som behövs för att de på bästa sätt skall kunna hjälpa brottsoffer. Arbetet med att förbättra för utsatta kvinnor som hotas av män som fått besöksförbud måste fortsätta. Möjligheten för dessa kvinnor att få överfallslarm när det behövs är nödvändig. Detta skulle ha blivit verklighet om moderaterna hade gått med på den reservationen.

Herr talman! Jag skall börja med att säga att miljöpartiet i utskottet av ett förbiseende inte har anslutit sig till reservation nr 1 om stöd till brottsofferjourer, vilket jag härmed gör. På många platser i landet är just polisen en mycket viktig länk och ett stöd för de brottsofferoch kvinnojourer som har bildats. Det är viktigt att polisen inte bara ger aktivt stöd vid bildandet av brottsofferoch kvinnojourer utan också försöker hitta nya krafter som kan ta på sig detta betydelsefulla arbete. Det är också viktigt att ett heltäckande nät av jourer kommer till stånd i hela landet. Detta har vi tagit upp i reservation nr 3, som jag nu yrkar bifall till. Utredning och forskning ger ganska entydiga besked om att brottsoffer oftast mår psykiskt mycket dåligt och behöver kvalificerad hjälp för att få sin rätt tillgodosedd. Ett steg i den riktningen vore inrättandet av en brottsofferombudsman, som kan påtala nuvarande brister och bevaka att de åtgärdas samt att brottsoffrens ställning stärks. Vi ansluter oss härmed till vpk i reservation nr 5. De sociala och sjukvårdande myndigheterna bör samverka i bildandet av speciella krisoch vårdcentra för stöd åt brottsoffer och även åt andra utsatta grupper. Det är också viktigt att samhället inte släpper taget om brottsoffren efter den första akuta krisens bearbetning, eftersom många svåra situationer dyker upp först senare. De sociala myndigheterna bör därför få i uppdrag att följa upp brottsoffren i ungefär ett år och därefter med allt längre intervaller. Regeringen bör ta initiativ i den frågan. Jag yrkar därmed bifall till reservation nr 7. Brottsoffer som har utsatts för våldsbrott och där domstolen har utfärdat besöksförbud för gärningsmannen skall kunna erhålla trygghetslarm, och det skall inte behöva ta så lång tid att vänta på detta som det gör i dag. Dessa människor måste alltså få möjligheter att leva ett normalt och någorlunda tryggt liv. Det är verkligen beklagligt att inte alla kan ställa sig bakom detta krav på trygghetslarm. Regeringen har inlett ett arbete för att se över de gällande reglerna för målsägandebiträde så att de skall få en generösare tillämpning. Det är viktigt att det arbetet går så fort som möjligt och att riksdagen kan få ett förslag på sitt bord under detta år. När det gäller brottsoffrens ekonomiska villkor är det viktigt att ett nytt synsätt blir gällande. De skadestånd och de livräntor som utdöms måste vara så utformade att de verkligen kompenserar bortfallet av ett normalt liv och gör det möjligt för brottsoffret att själv kunna köpa sig den vård och den hjälp som han behöver och att själv välja, i stället för att, som i dag, vara i händerna på den offentliga apparat som styr över offrens huvud. Miljöpartiet anser även att förskottering av brottsskadestånd såväl vid personsom vid sakskada är viktigt för offret. Möjligheten finns redan vid personskadestånd, men kunskapen om det är dålig. Automatik borde kunna byggas in i systemet, så att brottsoffren slipper ansöka om utbetalningar. Vid sakskada finns däremot begränsningar i reglerna och därmed också i förskotteringen. Detta är inte tillfredsställande och bör därför utredas. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till miljöpartiets egna reservationer och också till de reservationer som vi har avgivit med andra partier. Det är reservation 1 om stöd till brottsofferjourer, reservation 5 om en brottsofferombudsman, reservation 8 om trygghetslarm, reservation 12 om förskot

Herr talman! Under 80-talet har brottsoffrens ställning radikalt förbättrats. Besöksförbud har införts. Brottsofferjourer har inrättats. Åklagare, polis och domstolar har getts en aktiv roll för att stödja och stötta brottsoffren såväl socialt som när det gäller att tillvarata de ekonomiska intressena. Kvinnojourerna har fått statligt ekonomiskt stöd. Över huvud taget har medvetenheten om brottsoffrens situation förbättrats under de senare årens debatt och reformarbete. På sikt kommer denna medvetenhet att leda till positiva attitydförändringar i alla berörda instanser. Vid landets brottsofferjourer bedrivs ett bra och värdefullt arbete för att underlätta en många gånger svår situation för dem som blivit offer för brott. Nyligen har, som redan tidigare har påpekats, regeringen beslutat om ett engångsbidrag till Brottsofferjourernas riksförbund, avsett för utvecklingsarbete, nya jourer och utbildning. Brottsofferjourerna tas upp i BRÅ-rapporten Brottsoffer, och den har överlämnats till våldskommissionen, som skall utvärdera jourernas verksamhet och föreslå ytterligare åtgärder för brottsoffren. Kommissionens arbete skall avslutas i år. Det är utomordentligt viktigt att brottsofferjourerna har den lokala polisens stöd, och därför har rikspolisstyrelsen utarbetat en handledning vars syfte är att främja tillkomsten av brottsofferjourer i nära samarbete med polisen. Civilministern framhåller i årets budgetproposition värdet av ökad omsorg om brottsoffer och möjligheterna för polismyndigheterna att stödja brottsofferjourer. Dessa åtgärder och uttalanden har självfallet utskottets fulla stöd. Moderatförslaget om inrättande av en brottsoffernämnd för att fördela bidrag till brottsofferjourer innebär en överflödig byråkratisering, och det står väl knappast i samklang med moderaternas allmänna slaktarinstinkt när det gäller offentlig verksamhet. Vpk föreslår att en brottsofferombudsman skall inrättas. Här vill jag betona faran med att skapa nya funktioner på ett område där redan många aktörer är verksamma. Förutom brottsofferjourerna skall såväl polis som åklagare och domstol samt ytterst JO vara brottsoffren behjälpliga. Därför måste sjävfallet våldskommissionens arbete avvaktas innan en sådan åtgärd diskuteras. Centern och miljöpartiet tar upp kommuners och landstings ansvar för brottsoffren. Miljöpartiet går t.o.m. så långt i sin motion att de vill tvinga på brottsoffren hjälp och stöd från socialtjänsten. På orter där det inte finns tillgång till brottsofferjourer har självfallet kommuner och landsting ett utomordentligt stort ansvar. Med anledning av kraven på skydd för särskilt utsatta kvinnor redogörs det ingående i betänkandet för det utredningsarbete som pågår. Våldskommissionen skall utreda bl.a. vad som kan göras för att motverka det våld som sker inom hemmets väggar och som främst drabbar kvinnor och barn. nor. Arbetsgruppen skall samarbeta med våldskommissionen. I direktiven framhålls bl.a. att kvinnors rätt till samhällets stöd måste stärkas. Socialtjänstens och sjukvårdens insatser måste förbättras, polisens roll när det gäller det akuta skyddet av utsatta kvinnor likaså. Frågan om skyddade bostäder tas också upp. Det är faktiskt att gå litet längre än till trygghetslarm. Även behovet av forskning, upplysning och attitydförändrande arbete framhålls. Självfallet skall resultaten av detta arbete inväntas innan vi här i riksdagen beslutar om ytterligare åtgärder. Riksdagen har nyligen givit regeringen i uppdrag att förbättra rätten till målsägandebiträde. Frågan bereds nu i regeringskansliet, och någon ytterligare åtgärd behövs knappast. Även frågan om information till brottsoffer har nyligen behandlats av riksdagen. Det är inte aktuellt att frångå de slutsatser som då drogs. Jag skulle vilja påstå att det i dag är väl sörjt för brottsoffrens möjlighet till ekonomisk ersättning. Rätten till skadestånd regleras i skadeståndslagen och i brottsskadelagen. Dessutom ger hemförsäkringen och andra försäkringar möjligheter till ekonomisk ersättning. Rättspraxis har också inneburit höjda ersättningar från brottsskadenämnden. Sedan 1989 arbetar också en utredning med frågan om ideellt skadestånd vid integritetskränkande brott. Utskottets och riksdagens slutsatser för drygt fyra månader sedan står sig fortfarande gott. Mot bakgrund av det utredningsarbete som pågår avvisar utskottet nu förslagen om ytterligare utredningar på brottsofferområdet. Fru talman! Jag vill till sist konstatera att oerhört mycket har förbättrats för brottsoffren under senare år. Ytterligare förbättringar kommer att genomföras när alla de utredningar som nu arbetar har lagt fram sina förslag. Inom justitieutskottets beredningsområde är det viktigt att vi har bra beslutsunderlag. Det finns på det här området inte utrymme för hugskott. Därmed vill jag yrka avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Det finns skäl att slå fast att den viktigaste utgångspunkten för att förbättra brottsoffrens situation naturligtvis är att förhindra att brott begås eller att åtminstone minska risken för det, och det är samhällets uppgift. När det gäller stödet till brottsofferjourerna, som Bengt-Ola Ryttar talade väl om, tycker vi att socialdemokraternas mål är för lågt satt när de är nöjda med att brottsofferjourernas verksamhet är räddad även för nästa budgetår. Det målet är alldeles för lågt satt. De måste få planera verksamheten på sikt. Det är det reservation 1 och, efter vad jag kan förstå, även reservation 2 från centerpartiet går ut på. Tycker verkligen socialdemokraterna att en så viktig uppgift som brottsofferjourernas i så pass hög grad som är fallet skall ligga i händerna på och vara beroende av frivilliga insatser? Det kan väl inte vara riktigt, även om dessa frivilliga insatser är nödvändiga och bra. Men att man skall behöva lita på dem för att kunna hålla i gång en så viktig uppgift är i varje fall inte vår mening. Den stora brottsofferutredning som vi har krävt har vi ställt krav om tidigare. Om det inte varit Bengt-Ola Ryttar, så har andra företrädare för socialdemokraterna sagt att den kommer. Detta övervägs i regeringskansliet. Vi får avvakta. Det sade ni redan förra året när vi ville ha denna brottsofferutredning: det behövs inte, den kommer, man överväger i regeringskansliet. När kommer den, Bengt-Ola Ryttar, om ni nu avvisar vårt krav igen? Ni måste ha fastställt en tidpunkt, när ni kan ta det så lugnt, eller är det bara en stor förlitan på att regeringen vet bäst, kan bäst och att den kommer, den kommer? Men hur länge skall vi behöva vänta på utredningen? Brottsoffrens ekonomiska förluster täcks vanligtvis av en försäkring. Men många brottsoffer får aldrig full kompensation för sina skador. Det beror bl.a. på försäkringsvillkoren och på den självrisk som är förknippad med nästan alla försäkringar. Dessutom har det visat sig att många brottsoffer saknar försäkring eller att de i vart fall saknar försäkring för just den skada som de har utsatts för.
Fru talman! Jag tycker att Bengt-Ola Ryttar gjorde det litet lätt för sig när han sade att läget har förbättrats radikalt under 80-talet, då kvinnojourer och brottsofferjourer har kommit till. Men allt detta har startats på frivillig väg. Det vi i dag begär är att man just till de olika jourerna, som vi är överens om uträttar ett fantastiskt bra arbete, även skall kunna ge kontinuerliga bidrag, så att de kan planera sin verksamhet. Vi hörde nyligen Berith Eriksson berätta att man i hennes jour hade klagat på att den mesta tiden gick åt till att försöka tigga ihop pengar för att klara verksamheten. Vi är alltså överens om att det är en bra verksamhet. Då anser vi också att den bör vara föremål för statens anslagsgivning över längre tid, så att man kan planera sitt arbete, upprätta en budget och syssla med det man har bildat sina jourer för, nämligen att hjälpa brottsoffer. Det är också därför, Bengt Ola Ryttar, som jag ytterligare vill poängtera att vi moderater har föreslagit en brottsoffernämnd. Om man inrättar den budgetåret 1991/92, skulle den kunna fördela anslag och verka kontinuerligt. Man skulle ha tryggheten av att veta att där det finns en verksamhet som behövs får man också sin del av givna anslag. Även Bengt-Ola Ryttar vet väl att det klagas på att informationen inte alltid fungerar riktigt. Därför tycker vi att det är oerhört viktigt att se över även de delarna. Nog är det väl skräp att polisväsendet inte skall kunna ha medel att trycka upp en broschyr där upplysningar till brottsoffer finns lättillgängliga. Jag vill också kort kommentera förskotteringen av brottsskadestånden. Jag kan instämma i det Lars Sundin säger. När man vet att skadestånd skall utges är det rimligt att staten förskotterar detta.

Fru talman! Bengt-Ola Ryttar inledde sitt anförande med att säga att situationen har förbättrats för brottsoffer under 1980-talet. Jag kan hålla med om det. Men, Bengt-Ola Ryttar, det är inte tack vare socialdemokraterna utan det är trots socialdemokraterna. Sanningen är ju den att det är oppositionen som genom ihärdiga påtryckningar har fått till stånd denna förbättring. Bengt-Ola Ryttar avslutade sitt anförande litet insinuant med att säga att de förslag som vi skall fatta beslut om skall vara väl genomarbetade och inte bara hugskott. Påstår Bengt-Ola Ryttar att de förslag som vi från centerpartiets sida har lagt fram i den här frågan skulle vara hugskott? Jag hävdar med bestämdhet motsatsen. Vi har under en lång rad av år arbetat fram realistiska förslag och lagt fram dem här i riksdagen, och så småningom har ju också regeringen kommit underfund om att det var bra förslag. Det är väl riktigt att ha sådana arbetsgrupper som Bengt-Ola Ryttar hänvisar till, men vi måste också se till att det kommer ut någonting ur de här arbetsgrupperna. Det får inte dröja hur länge som helst. Man kan ju inte ta arbetsgrupperna till intäkt för att inte vilja göra någonting. Så detta med pengarna till brottsofferjourerna. Vi har från centerpartiets sida krävt ett anslag på ytterligare 500 000 kr., för det är ju ganska mycket som de första 500 000, som regeringen föreslår, skall räcka till, bl.a. till utvecklingsarbete i fråga om brottsofferjourerna, till att starta nya jourer och till utbildning av stödpersoner. Vi menar att om man skall ha möjlighet att uträtta det som man hoppas kunna göra behövs det mer pengar. Slutligen, fru talman, vill jag säga att om reservation 2, som jag tidigare yrkat bifall till, inte vinner kammarens bifall, kommer centerpartiet att rösta på reservation 1.

Fru talman! Bengt-Ola Ryttar uttryckte sig så här, när han yrkade avslag på reservationen om en brottsofferombudsman: Det finns så många aktörer på arenan redan. Ja, just därför! Det finns ett ordspråk som lyder: Ju fler kockar desto sämre soppa. Just av den anledningen att det finns så många aktörer på den här arenan anser vi att det behövs någon som kan ha ansvar för helheten. Till Kriscentrum, som jag nämnde i mitt inledningsanförande, kommer bl.a. människor som har varit utsatta för brott men som inte har fått upprättelse för skadan som åsamkats dem i rättssystemet och som är i ett trauma som de behöver hjälp att komma ur. För att undvika att människor far illa i rättssystemet efter det att de varit utsatta för brott förordar vi en brottsofferombudsman. Trygghetslarm har utsatta kvinnor fått vänta på alltför länge redan. Eftersom möjligheten finns, rent tekniskt, borde det nu vara dags att gå till handling, och riksdagen kan i dag uppdra åt regeringen att komma med ett konkret förslag till genomförande. Jag vädjar än en gång till moderaterna att ställa sig bakom reservation 8.
Fru talman! Jag vill än en gång konstatera att brottsofferjourerna har fått ett bra statligt stöd i inledningsfasen. Däremot är jag långt ifrån säker på att det skall vara centrala pengar som skall läggas i de här jourerna framgent. Gunilla André sade att det går trögt att starta brottsofferjourer i Stockholm, men jag vet att i år har man påbörjat arbetet med att starta sex jourer i Stockholm, och det gör man med pengar från försäkringsbolaget Folksam och Stockholms stad. Det är också en indikation på att det finns de utanför den här kammaren som är beredda att satsa och också satsa rejält på brottsofferjourer. När det gäller informationen till brottsoffren vill jag nämna att domstolsverket har en broschyr som är utformad för själva rättegångsförfarandet. Vidare ger ett försäkringsbolag ut en ganska omfattande broschyr som just tar sikte på brottsoffren och som kommer att distribueras till poliser, till brottsofferjourer och till åklagare. Att miljöpartiet nu svängde på klacken i sista stund innebär att vi troligen kommer att få ett beslut i kammaren i dag som gör att regeringen blir mera bunden till den fortsatta finansieringen av brottsofferjourer, och det beklagar jag. Eftersom det pågår ett ganska omfattande utredningsarbete vars resultat ligger nära i tiden, tycker jag att vi borde ha fått chansen att ta vara på de kunskaper som utredningsarbetet utan tvivel kommer att tillföra oss. Lars Sundin tycker att vi har för lågt satta mål, att vi inte kan lita på frivilliga krafter. Jag tycker att exemplet med Stockholms stad och etablering av jourer där visar att vi kan räkna med frivilliga krafter på ett sätt som vi kanske inte tidigare har haft underlag för. Gunilla André tycker att brottsofferstödjande verksamhet har kommit till stånd trots socialdemokraterna. Det kan man ha olika uppfattning om, men ett parti i regeringsställning har också ansvar för budgeten på annat sätt än oppositionspartierna och måste vara försiktigare med anslagsgivningen. Var säker på att de åtgärder regeringen föreslår leder rätt! Och det har faktiskt förekommit lagstiftningsärenden där regeringen har blivit överkörd och som nu vållar problem inom rättsväsendet. Berith Eriksson säger att svenskarna är räddast för att utsättas för brott. Tyvärr tror jag att det är sant. Jag tog del av en undersökning som en tidningskoncern hade gjort bland sina kriminalreportrar. Den visar att deras kunskaper på deras eget bevakningsområde var utomordentligt dåliga. Det är de människorna som skall ge allmänheten en bild av hur verkligheten ser ut utanför den egna stugknuten. Det är naturligtvis oerhört allvarligt, och det bådar inte gott för framtiden. Kriminalreportrar har en viktig funktion, och de skall inte agera på ett sådant sätt att de skrämmer upp folk. När det gäller en ombudsman för brottsoffer kan det tänkas att Berith Eriksson har rätt. Det har vi inte mycket underlag för att ta ställning till just nu. Det ligger en del i hennes tankar. Men är det den bästa lösningen? Vi har möjlighet att ta ställning till denna fråga senare, när vi har fått ta del av våldskommissionens resultat. Det skall vi avvakta. Inger Schörling sade att brottsoffren verkligen måste kompenseras ekonomiskt och att det inte är bra att en statlig apparat sköter detta långt över brottsoffrens huvuden. Men det är ju samma apparat som skall verkställa de förslag som Inger Schörling och miljöpartiet har framlagt här i riksdagen. Det finns en motsättning i hennes argumentering. När det gäller de ekonomiska skadestånden tycker jag faktiskt — det gör även utskottsmajoriteten — att alla rimliga krav är tillgodosedda. Vi får nog akta oss väldigt noga så att vi inte hamnar i en amerikanisering av skadeståndsrätten i detta land.
Fru talman! Bengt-Ola Ryttar var även i sitt andra inlägg nöjd med stödet till brottsofferjourerna, därför att de är garanterade en verksamhet ett år framåt med de statliga medel som nu ges. Det kallar jag fortfarande att sätta målet lågt. Det viktiga arbete som dessa jourer gör måste garanteras pengar så att de kan verka på längre sikt. Nu kanske det blir så ändå efter miljöpartiets röstdeklaration. Till sist: Kan Bengt-Ola Ryttar i sitt sista inlägg förklara hur länge vi skall behöva vänta på regeringens ställningstagande rörande BRÅ:s rapport Brottsoffer? Det är ju med detta argument som ni i år liksom förra året avvisar våra krav på det samlade grepp som en brottsofferutredning skulle kunna
Fru talman! Även jag vill kort replikera Bengt-Ola Ryttar. Han sade att det finns pengar utanför kammaren och att försäkringsbolagen ställer upp. Javisst, men vi vet också hur svårt det är med kontinuiteten och hur lång tid man får sätta till för att tigga ihop de pengarna. Det som vi nu verkar kunna samla oss kring är ett grundbidrag, som skall ge den löpande verksamheten lugn och ro så att man verkligen kan ägna sig mer åt den stödjande och hjälpande verksamhet som man faktiskt har avsett att bedriva. När det gäller saker som man för närvarande inte vill genomföra hänvisar Bengt-Ola Ryttar liksom många andra socialdemokrater till att det skall utredas eller är under utredning. Men när vi moderater beträffande mom. 22 begär en utredning om de totala kostnaderna för brott mot enskilda, kommenterar inte Bengt-Ola Ryttar detta över huvud taget. Det borde emellertid ligga i samhällets intresse att skyndsamt företa den utredningen.
Fru talman! Bengt-Ola Ryttar framhöll att det inte var säkert att centrala pengar skulle gå till brottsofferjourerna. Vi känner igen socialdemokraternas inriktning, nämligen att försöka att decentralisera betalningsansvar. Då kommer ju regeringen ifrån detta ansvar. Men, Bengt-Ola Ryttar, hur stämmer detta med den proposition som skall framläggas i dag om ett skattestopp för kommunerna? Hur skall i så fall kommunerna kunna klara detta om inte staten kan klara det? Det var ganska intressant att höra att vi får förlita oss på sponsring för att få till stånd brottsofferjourer. Jag känner inte igen socialdemokratin, Bengt Ola Ryttar. Liksom Lars Sundin vill jag att Bengt-Ola Ryttar svarar på frågan: När kommer förslagen från våldskommissionen och arbetsgruppen för frågor om våld mot kvinnor? Finns det någon tidsplan som Bengt-Ola Ryttar kan ange?

Fru talman! När det gäller våldskommissionen har övriga ledamöter i debatten tillgång till samma underlag som jag har. Där sägs att kommissionens arbete skall vara klart i år. Sedan kommer det naturligtvis att ta en viss tid att bereda resultatet. Det dröjer alltså långt in i framtiden, innan vi har ett bra underlag för att kunna gå vidare i dessa frågor. Det tror jag också är viktigt. Birgit Henriksson sade att det är angeläget med lokal förankring. Jag vänder mig också till Gunilla André. Civilministern påpekar i sitt avsnitt i budgetpropositionen att de lokala polisstyrelserna har möjlighet att gå in här. Då befinner man sig i den mycket goda situationen att man har centrala pengar och lokala beslut. Det måste väl egentligen vara en smaksituation. Birgit Henriksson talade om en brottskostnadsutredning. Brotten medför naturligtvis fruktansvärda kostnader för samhället. Vi vet även att varje krona i kostnader som förorsakas samhället på grund av brott är en krona för mycket. Men vi blir inte så mycket visare genom att dra i gång en, som jag bedömer det, så väldigt omfattande utredning som det här måste bli fråga om för att få ett riktigt resultat. Låt oss även i detta sammanhang avvakta våldskommissionens synpunkter. Den kanske finner att en utredning behövs. Grundtipsen är ändå att varje krona i kostnader förorsakade av brott är en krona för mycket.
Fru talman! En mycket kort replik till Bengt-Ola Ryttar. Om allmänheten fick reda på de verkliga kostnaderna, skulle man på ett helt annat sätt prioritera en preventiv satsning. Det finns dolda kostnader, som jag tror att vi inte har en aning om. För att få till stånd en rättvisande bild och en diskussion är en sådan utredning nödvändig och brådskande.

Fru talman! I bostadsutskottets betänkande nr 17 behandlas ett flertal frågor: ökat skydd för vissa älvsträckor, ändringar i naturresurslagen osv. Vi moderater biträder flertalet av majoritetens ställningstaganden. Men det finns en fråga, där vi har en annan uppfattning än majoriteten, nämligen när det gäller naturresurslagens tillämpning beträffande fritidshusbebyggelse i områden som redan i viss mån är exploaterade. Jag vill erinra om att det i propositionen om naturresurslagen finns uttalanden, som anger att det kan vara lämpligt att göra vissa förtätningar och kompletteringar av fritidshusbebyggelsen i områden där sådan bebyggelse redan finns. I verkligheten har det inte blivit mycket av detta. Man har i många fall inte kunna göra kompletteringar i dessa områden. Det tycker vi är fel. Jag vill erinra om att fritidshusboende är en utomordentligt fin form för många familjer när det gäller att använda fritid och semester. Detta boende innebär också i många fall en levande bygd och en levande skärgård. Det har ett värde i sig att människor under stora delar av året bor i dessa områden. I andra sammanhang och i andra motioner har vi föreslagit åtgärder för att främja fritidshusboendet totalt sett. Det har gällt förändringar i strandskyddslagen och befrielse från bygglov på landsbygden. Men detta tas inte upp i detta betänkande eller i vår reservation. Här begränsas förslagen till förändringar av tillämpningen av naturresurslagen i redan bebyggda områden. Därför begränsar vi oss i detta sammanhang till att föra fram just dessa synpunkter. Jag har ingen anledning att orda mer om detta utan yrkar bifall till reservation nr 8.

Fru talman! Naturresurslagen trädde i kraft den 1 juli 1987 och har alltså varit gällande i snart tre år. Redan när naturresurslagen antogs hade bostads utskottet kompletterat den socialdemokratiska regeringens proposition vad avser både vattenområden och älvsträckor. På förslag av bostadsutskottet beslöt nämligen riksdagen att Hylströmmen i Voxnan, sträckan mellan Havern och Holmsjön i Ljungan och Långan nedströms Landöbron skulle medtas i naturresurslagen. Senare har värdefulla kompletteringar gjorts i naturresurslagens 3 kap. 6§. Det har varit — vilket också Siw Persson nämnde i sitt anförande — återkommande motioner och reservationer i bostadsutskottet. Dessa har så småningom gett resultat. En minoritet i bostadsutskottet har växt och blivit en majoritet. Riksdagen har fattat beslut i enlighet med bostadsutskottets förslag. Som exempel kan jag nämna Strängsforsen i Klarälven och Edänge i Ljusnan, som har räddats genom att berörda älvsträckor har tagits in i naturresurslagen. Vi har i dag ytterligare ett exempel på att enträget arbete, opinionsbildning och upprepat motionsskrivande ger resultat. Jag tänker på Ammerån. I det ursprungliga NRL-förslaget fanns benämningen”Ammerån uppströms Överammer” upptagen. I och med dagens riksdagsbeslut, som vi fattar om en stund, kommer orden ”uppströms Överammer” att var borta ur NRL. Hela Ammerån kommer att inrymmas i naturresurslagen och vara skyddad. Det gläder oss i centern. Ytterligare vattenområden bör enligt centerns uppfattning undantas från utbyggnad. I reservation 10, som är en fyrpartireservation, nämns Hårkan och Voxnan uppströms Edsbyn. I reservation 14, likaså en fyrpartireservation, berörs Emån i Kalmar län. Vid en tidigare uppvaktning inför bostadsutskottet framfördes många starka skäl till att Emån skall skyddas och tas in i naturresurslagen. Några exempel: I Emån finns 25 fiskarter — det högsta kända antalet i ett svenskt vattendrag. Bland dessa fiskarter kan nämnas malen, en fisk som är utrotningshotad. Havsöring och lax är två andra exempel. Större delen av Emån har av statens naturvårdsverk bedömts vara av riksintresse för naturvården. Även vattenkraftsintressenterna har tänkt om, vilket Siw Persson också nämnde i sitt anförande. Enligt vad centern nyligen har erfarit kommer sökanden att återkalla sin ansökan, som ligger hos Växjö tingsrätt och vattendomstolen, om att få bygga kraftverket i Fliseryd. Om socialdemokraterna verkligen vill värna om miljön har de ett utmärkt tillfälle att göra det genom att stödja reservation 14. Om de gör det kommer Emån att skyddas genom att den inryms i naturresurslagens 3 kap. 6§. Centern vill i likhet med folkpartiet — vi har en gemensam reservation — ytterligare stärka skyddet för de fyra orörda Norrlandsälvarna — Torneälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven. Centern föreslår att man utarbetar ett skydd liknande det som gäller för nationalparkerna. En förklaring som nationalälvar skulle ge extra tyngd åt det bevarandevärde som dessa älvar enligt riksdagens mening har. Jag yrkar härmed bifall till reservation 9. De frågor som vi diskuterar här i dag rör kap. 1,2 och 3 i naturresurslagen, alltså inte hela lagen. Vi är överens om att dessa kapitel är mycket viktiga. De frågor som berörs i dem har diskuterats vid upprepade tillfällen under senare år. Längre fram under detta riksmöte kommer kap. 4 i naturresurslagen att behandlas. Detta kapitel rör det kommunala inflytandet vid tillåtlighetsprövningen av industrianläggningar, populärt kallat det kommunala vetot. Kapitlet har såvitt jag vet inte diskuterats i denna kammare sedan naturresurslagens tillkomst. Vi återkommer alltså till detta viktiga kapitel i naturresurslagen senare under våren. Då får vi kanske en längre och mer intensiv debatt rörande naturresurslagen. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 7, 9, 10 och 14 och i övrigt till utskottets hemställan.